Fru talman! Lars Beckman har ställt frågor till mig om förutsättningarna för mobilitet i hela landet. Jag är angelägen om att omställningen till ett fossilfritt transportsystem sker utifrån att hela landet ska både leva och växa. Transporterna står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp, och takten i omställningen till fossilfrihet behöver öka kraftigt för att det ska vara möjligt att nå transportsektorns klimatmål. Omställningen till fossilfria transporter förutsätter att åtgärder vidtas på många plan. Det klimatsmarta alternativet behöver vara ett enkelt alternativ. Övergången till ett transporteffektivt samhälle i kombination med en ökad andel hållbara biodrivmedel och tillgång till förnybar el är viktiga delar. Förra året beslutade regeringen om en satsning som innebär 700 miljarder kronor till Sveriges transportinfrastruktur. Det är 100 miljarder kronor mer än vad som avsattes 2014-2025 i den förra nationella planen av den dåvarande borgerliga regeringen. Vidare har regeringen bland annat beslutat om en godstransportstrategi, gett Trafikverket i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för uppförande och utbyggnad av elvägar samt infört ett reduktionspliktssystem som syftar till att minska växthusgasutsläppen. Alla delar av samhället behöver ställa om, men förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet, mellan människor och mellan olika verksamheter. I delar av landet kommer bilen även fortsättningsvis att vara det viktigaste färdmedlet för längre resor, och därmed blir elektrifiering och hållbara biodrivmedel avgörande för landsbygdens omställning.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag vet inte om statsrådet och finansministern hade synkat denna interpellationsdebatt eller om det är en ren slump att Magdalena Andersson går ut i en stor intervju i Aftonbladet i dag och säger att bensinskatten kommer att höjas och att landsbygden ska kompenseras. Jag har i alla fall fått många upprörda samtal från Gävleborg med anledning av finansministerns bensinskatteutspel i dag. Jag har frågat infrastrukturministern om Trafikverkets rapport, där man skriver att man vill minska personbilstrafiken med 10-20 procent 2030 jämfört med 2010. Man vill alltså minska personbilstrafiken, inte utsläppen, fru talman, vilket faktiskt är en skillnad. I svaret säger statsrådet: "I delar av landet kommer bilen även fortsättningsvis att vara det viktigaste färdmedlet för längre resor" - i delar av landet. Fru talman! Då kommer naturligtvis frågan som jag hoppas att infrastrukturministern kan svara på i sitt nästa inlägg. Var någonstans i Sverige behövs inte bilen? I vilka delar av landet planerar regeringen för att vi inte ska ha bilar och fordon? Jag tror i själva verket att det är så att bilen är ett fantastiskt transportmedel. Bilen behövs i hela Sverige. Jag tror att det kommer att komma nya drivmedel, som innebär att vi kommer att få betydligt mindre utsläpp. Redan i dag kan en ansvarsfull bilist till exempel köra på HVO-diesel, vilket innebär att man minskar utsläppen dramatiskt. Det sker en mycket snabb omställning i samhället i dag. Jag skulle gärna vilja veta om infrastrukturministern delar Trafikverkets uppfattning om att personbilstrafiken ska minska med 20 procent. Att personbilstrafiken ska minska är alltså någonting helt annat än att utsläppen ska minska, vilket vi är överens om. Jag skulle gärna vilja veta i vilka delar av landet som regeringen anser att bilen inte behövs. Det blir konsekvensen av att statsrådet i sitt svar säger att bilen i delar av landet även fortsatt kommer att vara ett viktigt färdmedel.

Fru talman! Jag blir lite bekymrad. Det pågår mycket diskussion om landsbygden. När regeringen talar om landsbygden får man en bild av att det är glesbygden i Norrlands inland och så vidare som man talar om. Jag kan ge ett exempel hemifrån. Jag bor inte mer än ungefär tre mil från centrala Göteborg och tre mil från centrala Borås. Trots det har jag fem kilometer till busshållplatsen. Det finns inget sätt att ta sig någonstans utan att först åka bil till busshållplatsen. Då får man parkera bilen på en pendelparkering och ha den stående där hela dagen. Det är inte speciellt många som vill det, eftersom man då sällan har någon bil kvar där när man kommer hem. Därför tar man bilen hela vägen på grund av att man ändå har börjat köra. Bilen behövs överallt. Vi som bor på landet vet att det inte bara handlar om att ta sig till arbetet. Det handlar om att ta sig till affären för att handla, det handlar om att ta sig till sociala aktiviteter, det handlar om att köra barn till olika saker och så vidare. Vi har många pensionärer som behöver bilen på landet, eftersom de inte kan ta sig någonstans utan bil. Då hör vi regeringens lösning om att införa någon ny sorts reseavdrag. Men det gäller bara för resor till jobbet. De som behöver bilen till allting annat får inget reseavdrag. Jag tycker att hela politiken är lite av ett hyckleri, alltså att jaga bilen och säga att vi ska ha mindre trafik, färre bilar och köra färre kilometer. Trafikanalys gjorde nyligen en analys av beskattningen av olika typer av fordonsslag och kom fram till att privatbilismen är kraftigt överbeskattad, medan samtliga andra transportmedel är underbeskattade. Det kom nyligen en rapport där det framgick att om man skulle beskatta utrikes flygresor lika hårt som man beskattar privatbilismen skulle flygskatten på en Thailandsresa vara 8 900 kronor. Det visar hur överbeskattad privatbilismen är. Kalla fakta i TV4 visade i går en repris av det stora reportaget om gaskraftverket i ryska Arktis. Vi har alltså från svensk sida genom exportgarantier bidragit till att bygga ett gaskraftverk i Arktis. Detta gaskraftverk släpper ut lika mycket koldioxid som en tiondel av det som hela Sverige släpper ut på ett år. Det tycker jag sätter bensinskatten i ett visst perspektiv. Min fråga till infrastrukturministern är: Om han nu inser att vi faktiskt behöver ha privatbilism i Sverige, tycker han då att vi har en rimlig skattenivå på bilismen? Och hur mycket ytterligare anser han att man kan höja bensinskatten utan att folk faktiskt sätter sig på tvären? Vi har redan i dag ett bensinskatteuppror med över 600 000 personer som protesterar mot de höga bensinskatterna. Beskedet från infrastrukturministern är då att vi ska minska antalet körda kilometer med privatbilar. Jag får inte ihop detta.

Fru talman! Jag tackar Jan Ericson och Lars Beckman. Låt mig först justera några felaktigheter. För det första är finansministern felaktigt citerad i dagens medier. Det har framgått med all tydlighet. Men väljer man att läsa rubriker i stället för att ta reda på sakinnehåll blir det så. För det andra har jag inte sagt att personbilstrafiken ska minska radikalt. Jag kommer inte exakt ihåg vad Jan Ericson sa. Man måste ändå i riksdagens talarstol vara noga med vad man säger och vad man påstår att andra människor har sagt eller vad regeringen har sagt. Det finns ett citat i interpellationen som handlar om ett pm från Trafikverket. Det är ett pm som jag inte känner till. Framför allt ser jag att den stora möjligheten för oss att minska utsläppen från personbilssidan handlar om den fantastiska utveckling som vi ser inom fordonsindustrin. Jag har själv arbetat inom fordonsindustrin tidigare. Jag är imponerad över de insatser som görs, när det gäller biodrivmedel, när det gäller effektivare motorer och när det gäller elektrifieringen av fordonsflottan. Här ligger så otroligt mycket inom räckhåll för Sverige när det handlar om att minska utsläppen. Det tror jag är helt avgörande, eftersom oljepriset inte kommer att sjunka framöver och eftersom tillgången på olja inte kommer att öka. Det innebär att vi har en omställning att göra, gärna med biobränslen som kanske är producerade i Sverige eller med elbilar som kan drivas med el producerad från förnybara källor. Här finns en stor möjlighet för oss att klara hållbarhetsmålen och ändå se till att vi faktiskt kan minska utsläppen från transportsektorn. I den meningen är jag en teknikoptimist. Det andas inte samma optimism från Lars Beckman eller Jan Ericson; det ska ärligt sägas. Däremot kan man konstatera att bilar också kan bli ett bekymmer i storstäders centrum i form av trängsel. Det är ett känt faktum i världens städer, och det är ett känt faktum också i Stockholm. Det är klart att i den meningen är utbyggnad av kollektivtrafik en viktig insats som behöver göras, och den görs framför allt i Stockholmsområdet med tunnelbanesatsningar och pendeltågssatsningar. Det är viktigt. Public transport är ett av de stora taleämnena på internationella transportkonferenser nu, just för att vi måste hitta effektivare sätt att transportera människor när urbaniseringen tilltar. Jag tror att alla är medvetna om att vi kommer att kunna se denna ökning på samma sätt som vi ser andra typer av mobilitet växa fram i storstäderna, kanske inte nödvändigtvis i form av elskotrar som flera har sett och som förvisso är eldrivna och inte ger så stora utsläpp men som kan skapa en del annan irritation i stadsmiljöerna. Det har vi noterat den senaste tiden. Jag är teknikoptimist. Jag tror att det finns goda förutsättningar för att vi ska kunna upprätthålla möjligheterna att färdas gott i vårt avlånga land. Vi som politiker har ett ansvar att se till att alla kan vara med på den omställningsresa som vi behöver göra och att vi som starkt fordonsproducerande land faktiskt klarar av att tillsammans med industrin utveckla både nya drivlinor och använda nya biodrivmedel för att klara denna omställning. Det är det som vi arbetar med i Sverige. Moderaterna har tidigare faktiskt också varit med i detta arbete och inte suttit vid sidan om och tittat på när andra har bedrivit klimatarbete utan ställt sig bakom klimatlagen och insett att detta är viktigt för svenska företag som nu trycker på, eftersom de ser att kunder, konsumenter och världsmarknaden efterfrågar klimatsmarta transporter. Återigen, precis som i den förra interpellationsdebatten, kan jag ana att Moderaterna nu gör en omsvängning i klimatpolitiken. Det är tråkigt att se i ett läge när Sveriges ungdomar protesterar på gatorna av oro för klimatförändringarna. Då måste vi visa politiskt ledarskap. Men i Sverige gör vi det tillsammans med aktörerna inom inte minst fordonsindustrin genom en aktiv politik som bidrar till omställningen genom elektrifieringen. Här har vi goda möjligheter att faktiskt lyckas i Sverige.

Fru talman! Jag ska börja med att ta upp bensinskatten. Det är inte varje dag som riksdagsledamoten Lars Beckman står och försvarar Aftonbladet. Men jag noterar att det på Medievärldens hemsida, som jag förutsätter att även infrastrukturministern har tillgång till, står: Det är sant att förhandlingar mellan partierna inte har påbörjats. Men det är också sant att bensinpriset höjs som en följd av indexeringen. Detta säger den biträdande chefredaktören för Aftonbladet Eric Rosén till Medievärlden. Det kan inte vara okänt för statsrådet att man i riksdagen förra veckan röstade för att återinföra överindexeringen av bensinskatten, vilket innebär att skatten kommer att höjas den 1 januari med minst 17 öre. Är det så att statsrådet tar avstånd från bensinskattehöjningar och kommer att verka för att ta bort överindexeringen vore det dock välkommet i höstbudgeten. Det är ju regeringen som lägger fram en budget i riksdagen. Fru talman! Jag lämnade in den här interpellationen den 26 april. På grund av olika omständigheter har det dragit ut på tiden, och i dag är det den 11 juni. Det innebär att infrastrukturministern med medarbetare har haft gott om tid på sig att ta fram Trafikverkets pm, där man säger att man vill minska personbilstrafiken med 10-20 procent. Jag skulle gärna vilja veta om infrastrukturministern delar den uppfattningen och vill minska personbilstrafiken med 20 procent. Det är alltså någonting helt annat än att minska utsläppen, som vi är överens om ska minskas. Jag noterar också att statsrådet svarar på min fråga i vilka delar av landet bilen fortsatt kommer att vara det viktigaste färdmedlet. Motfrågan blir var man inte ska ha bil, och då säger statsrådet Stockholms innerstad. Ja, det är möjligt; Stockholms innerstad är en mycket liten och begränsad del av Sverige, och i Stockholm finns det en tunnelbana. Men jag är helt övertygad om att bilen är av avgörande betydelse för mobiliteten i hela Sverige, fru talman. Jag tycker att det saknas svar på den tredje frågan jag har ställt. Kommer ministern att vidta några åtgärder för att de som är i behov av personbil fortsatt ska ha den möjligheten, under rimliga förutsättningar? Jag råkar ha mycket släkt i Norrbotten. Jag har svärföräldrar som har jobbat åt Bodens kommun och Norrbottens läns landsting hela livet. De är snart 80 år gamla, och jag tycker att det är rimligt att de har möjlighet att transportera sig även fortsättningsvis, fru talman. Deras pensioner har inte höjts i samma takt som bensinpriset och dieselskatten har höjts. De är inte heller unika på något sätt; det finns väldigt många pensionärer runt om i Sverige som nu får sin mobilitet inskränkt beroende på att de helt enkelt inte har råd att tanka och köra lika mycket som tidigare. Den som dessutom skulle vilja byta till en större bil - jag råkar ha en närstående som av fysiska orsaker behöver en stor bil för att kunna ta sig in i och ut ur fordonet - får en straffskatt i form av malus på den bil man ska byta till. Det innebär i det här fallet att man helt enkelt inte har råd att köpa en ny bil, för man har inte råd med straffskatten på 20 000 per år som tillkommer för den bil man skulle vilja byta till. Jag menar att detta inskränker mobiliteten, fru talman. Det inskränker mobiliteten för Sveriges pensionärer. Det inskränker mobiliteten för dem som har låga inkomster. Den som kör tjänstebil klarar sig. Statsrådet från Nacka, som åker statsrådsbil, behöver inte bekymra sig om bensinskatten utan kan göra stora utspel i Aftonbladet och prata om chockhöjda bensinskatter. Men jag tycker faktiskt att vi i den här församlingen har ett ansvar att se till mobiliteten i hela Sverige. Jag tycker att det är rimligt att människor ska kunna förflytta sig.

Fru talman! Jag blev lite förvånad när infrastrukturministern angrep mig och påstod saker som inte stämde. Jag utgår ifrån att infrastrukturministern står bakom sin egen myndighet Trafikverket och även känner till deras promemorior, särskilt som detta pm vad jag förstår kom förra året. Jag instämmer i Lars Beckmans fråga: Tar infrastrukturministern avstånd från Trafikverkets pm, där man faktiskt förespråkar en minskning av personbilstrafiken med 10-20 procent fram till 2030? Det borde gå att svara ja eller nej på den frågan, tycker jag. Sedan undrar jag hur finansministern är felciterad. I Aftonbladet, eller om det nu var någon annanstans i medierna som det började i dag, säger hon alltså att det behövs fortsatta höjningar av bensinskatten. Sedan tar hon tillbaka detta och säger att det inte behövs någon höjning av bensinskatten, eller att det inte var det hon menade. Den överindexering ni tänker återinföra vid nästa årsskifte innebär dock en årlig höjning av bensinskatten, infrastrukturministern. Det är en skattehöjning; det går ju inte att komma ifrån det. Ja, men det vore intressant att höra om infrastrukturministern håller med om den här synen på bensinskatten. Det är ändå samma regering. Vi talar som sagt även om landsbygd kontra storstad. Jag brukar då vara tydlig med att det också i storstan faktiskt är många som behöver bilen. Vi har många människor med funktionshinder som måste ta bilen, och vi har äldre människor som inte vill eller vågar åka kollektivt. Vi har människor som jobbar obekväm arbetstid, när vi andra sover. Inser infrastrukturministern att även de måste ha möjlighet att åka bil?
Fru talman! Tack, Lars Beckman och Jan Ericson! Jag är förvånad över tonen, får jag säga, men detta är väl Moderaternas nya tonläge i den svenska politiska debatten. Jag inledde med att säga att jag själv kommer från fordonsindustrin. Bilen är viktig för Sverige. Jag är förvånad över att ni tror att någon tycker att någon ska förnekas de möjligheterna. Jag blir också lite fascinerad när Lars Beckman tar upp pensionärer som ett exempel. En åtgärd som har sett till att pensionärer har fått försämrade möjligheter är ju den pensionärsskatt som ni införde, Lars Beckman. Det helt unika i att pensionärer betalar högre skatt än löntagare minskade pensionärernas möjligheter att ha råd med transporter. Vi har i samma läge kompenserat för det genom att ta bort den orättfärdiga pensionärsskatten för landets pensionärer och sett till att höja pensionerna. Vi har också satsat på kollektivtrafik på landsbygden, och vi har gjort de största infrastrukturinvesteringarna i Sveriges moderna historia för att se till att skapa bättre förutsättningar för mobilitet. Det var nämligen det interpellationen handlade om. Och vad är mobilitet? Jo, det är vägar som går att köra på. När den borgerliga regeringen hade regeringsmakten underlät man att satsa på vägarna. Det var besparingar, och resultatet ser vi i form av dåligt underhållna vägar i hela Sverige. Nu gör vi en satsning på 164 miljarder för att höja vägstandarden. På motsvarande sätt underlät man även att göra satsningar på järnvägsstrukturen, med signalfel och växelfel som dagligt återkommande rubriker. Nu gör vi den största järnvägssatsningen i modern tid, för vi ser behovet av att investera. Under den tiden Moderaterna satt i regering valde man att prioritera skattesänkningar, skattesänkningar och ytterligare skattesänkningar - men inte för pensionärerna! De fick inte lika mycket skattesänkningar som löntagarna. Återigen: Ska man ha möjlighet att vara med och ställa om Sverige - och det vill jag att hela svenska folket ska ha - måste vi föra en politik som gör att man kan klara omställningen i alla delar av landet, vare sig det handlar om biodrivmedel eller elektrifiering. Ett exempel är ju Lars Beckmans valkrets, där vi har haft ett av de världsunika testerna med elvägar. Elvägar innebär att vi skulle kunna köra tunga lastbilstransporter helt fossilfritt. Utgångspunkten är naturligtvis att vi måste ställa om Transportsverige. Det tror jag att alla inser. Följer man Klimatpolitiska rådets rapport ser man tydligt konsekvenserna av och utmaningen för transportsektorn. Inser man detta och står bakom Klimatpolitiska rådets arbete, den klimatlag vi har haft och det arbete vi har haft i Sverige - där vi faktiskt var överens över partigränserna om vilka ambitionsnivåer som skulle gälla - är Moderaterna svaret skyldiga. I dag har vi fått svaret att man inte vill göra någonting på fordonssidan. Man vill inte heller göra tillräckliga investeringar i infrastruktur. Man vurmar för kärnkraft och vill kanske bryta upp det som var en historisk överenskommelse om energipolitiken och som alla aktörer har sett var helt nödvändig för att någon ska våga investera industriellt i Sverige. Det kanske är så om man har pressade opinionssiffror och börjar leta nya väljargrupper att få rubriker kring, men jag tror att domen kommer att bli hård inte minst från de yngre generationernas sida. De ser behovet av att vi politiker i Sverige nu tar ansvar för omställningen. Det ska göras på ett sätt som gör det möjligt i hela landet. Jag kommer själv från Kosta, ett litet ställe i Småland med 800 invånare. Där fanns inga flygplatser eller för den delen höghastighetståg, och där fanns inte heller utbyggd kollektivtrafik. Där var bilen nödvändig, och så är det för många i stora delar av landet. Därför måste vi göra den här resan och klara att ställa om fordonsparken, och där arbetar vi tillsammans med fordonsindustrin. Sverige kan bli världsledande. Men ska man vara med på resan måste man också titta på möjligheterna - inte sätta sig på läktaren och försöka hitta alla invändningar man kan komma på.

Fru talman! Jag noterade att Tomas Eneroth gjorde reklam för att vi sänkte skatten fem gånger för Sveriges pensionärer under den förra mandatperioden, vilket gjorde att de hade råd att tanka bilen mer. Det var bra. Jag noterade också att statsrådet talade om kärnkraft och om allting annat än den enkla fråga som jag och Jan Ericson ställde: Delar Sveriges infrastrukturminister Trafikverkets uppfattning, som de skriver om i sitt pm, att personbilstrafiken i Sverige ska minska med 20 procent? Den frågan går att besvara med "ja, jag delar den" eller med "nej, jag delar den inte". Jag har också frågat om ministern kommer att vidta några åtgärder för att de som är i behov av personbil fortsatt ska ha denna möjlighet under rimliga förutsättningar. När ministern nu har pratat om kärnkraft och om villkoren för pensionärerna i allmänhet vore det intressant att höra svaret på den frågan. Jag tror att vi är överens om att bilen och mobiliteten är viktiga i Sverige, men när vi har ett skenande bensinpris och dieselpris inskränker det mobiliteten för många. Jag var själv och besökte Trafikverket i Gävle och frågade om vägarna i Gävleborg. Trafikverket beskrev konsekvenserna av den viktning som regeringen har. I en analys om Gävleborg har man skrivit att man kommer att vara tvungen att göra om asfaltvägar till grusvägar beroende på att man inte har tillräckligt mycket resurser för att underhålla befintliga vägar. Man sa till och med från Trafikverket att en grusväg faktiskt kan vara bättre än en dålig asfaltväg. Jag har inte hört någon från Trafikverket föreslå att man ska göra om Essingeleden till grusväg, men om det vore bättre att ha grusvägar i stället för asfalt kan vi göra om alla vägar till grusvägar. Det är inte rimligt. Svara gärna på de tre frågor som är ställda.
Fru talman! Jag tycker att jag har svarat på frågorna om hur jag anser att vi ska förbättra mobiliteten och hur vi ska se till att vi kan använda såväl bil som andra transportslag för att öka rörligheten. Det ankommer inte på regeringen att hålla på och uttala sig om olika pm som Trafikverket tagit fram, men för att lugna Lars Beckman kan jag säga att regeringen inte har tagit några beslut om att vi ska minska personbilstrafiken med 20 procent. Utgångspunkten är den omställning av fordonsparken som behöver göras samt en utbyggnad av andra transportalternativ, inte minst public transport, eller kollektivtrafiken. Inte minst Moderaterna i Stockholm, om vi tar dem som exempel, ser behovet av en omställning till effektiva transporter med vilka många människor snabbt kan färdas till sina arbetsplatser. På samma sätt tror jag att den järnvägssatsning vi nu gör - den största i modern tid - bidrar till att vidga arbetsmarknadsregionerna. Jag tror också att den bidrar till att fler, kanske i stället för att ta bilen, kan ta pendeltåget till jobbet. Jag tror att den bidrar till att - som med det vi har gjort nere i Småland eller i Skåne, där vi satsade på Öresundstrafiken - öka denna pendling i stället för pendling med bilar. Det kanske kan bli både trafiksäkrare och klimatsmartare, förutsatt att vi klarar tillförlitligheten och att vi gör rätt investeringar. Här är Moderaterna som vanligt svaret skyldiga i och med att de själva står bakom - eller drev igenom - ett läge med stora brister i Sveriges infrastruktur. De prioriterade skattesänkningar före investeringar i vägar och i järnvägar. Nu får vi reparera detta. Vi gör det med investeringar på 700 miljarder över hela landet, inte minst i Lars Beckmans egen valkrets. Där gör vi stora satsningar, och jag är övertygad om att Lars Beckman tycker att det är utmärkt spenderade pengar.